Herr talman! Jag tackar för svaret på den enkla frågan. Det ger en massiv redovisning av olika åtgärder som är vidtagna, och när man läser det gör man omedelbart den reflexionen att det knappast kan vara möjligt för någon enda trafikant att råka illa ut om han följer alla regler. Nu vet vi dess värre av erfarenhet att det inte fungerar så. De flesta vidtagna åtgärderna är naturligtvis av det traditionella slaget. Det skulle vara intressant att så småningom, om detta är möjligt, få en redovisning av hur exempelvis den frivilliga fordonskontrollen har fungerat och vilka resultat den har givit. Över huvud taget tycker jag att det är värdefullt att på detta sätt inför kammaren få en redovisning av vidtagna åtgärder — även om dessa ligger på det traditionella planet — så att vi inte behöver hålla oss bara till de uppgifter vi kan få genom tidningarna. Ännu värdefullare skulle jag emellertid ha ansett svaret vara om däri kunnat redovisats några mer radikala nyheter i fråga om åtgärder. Jag skall inte i denna debatt, som ju bör vara kortfattad, gå in på någon sakdiskussion av de olika åtgärderna, men jag vill gärna fråga statsrådet om det inte bedrivs någon forskning som speciellt riktar in sig på åtgärder för att minska trafiksvårigheter under halka. Statsrådet kan naturligtvis svara att det ändå inte kan bli fråga om åtgärder som kan vidtas inför den nu förestående halkperioden och att detta således ligger vid sidan om den fråga som jag har ställt. Vi är emellertid i detta hus ganska vana vid att bli nedsövda med uppgifter om vad som håller på att utredas, och jag vill inte precis bli nedsövd med några uppgifter. Det skulle dock inte vara ur vägen om vi fick reda på vad som eventuellt försiggår. Till sist en fråga: Finns det inte särskilda åtgärder, eller har jag läst fel i tidningarna, för intensifierad trafikövervakning för just de svårigheter som vi nu står inför? Det var med förvåning som jag såg att dessa åtgärder inte nämndes i svaret.
Herr talman! För att ta den sista frågan först vill jag framhålla att polisens verksamhet inte ligger inom kommunikationsministerns ansvarsområde; därför berördes den frågan inte i svaret. Av justitieministern har jag emellertid inhämtat att trafikövervakningen under den närmast förestående perioden kommer att anpassas efter regionala och lokala förhållanden i så stor utsträckning som möjligt. Rikspolisstyrelsen har sålunda utfärdat särskilda rekommendationer till länspolischeferna och polismästarna i de största städerna om samordning av trafikövervakningen för vinterperioden. I dessa har inskärpts det som har gällt redan tidigare men som är beroende av de tillgängliga resurserna, nämligen att trafikövervakningen överallt skall bedrivas med all den effektivitet som personaltillgång och tekniska hjälpmedel medger. Men vad man framför allt framhåller inför vintern är behovet av en samordnad övervakning med en viss övervakningsfrekvens på bestämda vägar. Denna övervakning skall ske med helikopter i samarbete med markpatruller och inriktas på beteenden som innebär speciella trafikrisker under vinterförhållanden. Jag nämnde också i svaret att man etablerat ett gott samarbete mellan polisen och trafiksäkerhetsverket; polisen rapporterar när den upptäcker sådana förhållanden som vållar särskilda risker, t.ex. ett snabbt uppkommande behov av sandning. Bland de saker som polisen speciellt skall kontrollera i detta sammanhang är iakttagandet av reglerna för omkörning och hastighetsgränserna. Fru Nettelbrandt frågade också om det bedrivs någon forskning med speciell inriktning på vinterhållanden. Jag kan nämna två exempel. En viktig sak under vintern är att man antingen genom sandning eller genom den modernare kemiska metoden håller halkan borta från vägarna. Den kemiska metoden befinner sig fortfarande delvis på experimentstadiet. Det pågår en kontinuerlig undersökning inom vägverket i samarbete med andra svenska institutioner men också med utländska institutioner för att få fram andra medel än koksaltet för halkbekämpningen. Syftet härmed är att om möjligt eliminera de olägenheter som onekligen är förenade med användningen av den kemiska metoden. Vidare pågår undersökningar i fråga om dubbdäcken, som ju av både trafiksäkerhetsverket och vägverket anses vara värdefulla ur trafiksäkerhetssynpunkt men som också medför vissa nackdelar. Det kan härvidlag behövas vissa rekommendationer i fråga om användningen. Detta är några exempel på den forskning som bedrivs med speciell inriktning på vinterförhållanden. I fråga om fordonskontrollen har vi inte några exakta siffror beträffande resultatet av kampanjen »Fordonskontroll», men det är omvittnat från skilda håll att denna mötts med stort intresse från servicestationer, bilverkstäder och allmänhet. Till sist är det angeläget att framhålla att vilka åtgärder som än vidtas från samhällets sida, så är det självfallet på den enskilde bilisten som det i sista hand ankommer att skaffa sig de kunskaper och den erfarenhet och att iaktta den försiktighet som är nödvändig för att man skall undvika trafikolyckor.
Herr talman! Jag har den allra största respekt för vägverket och dess sätt att sköta sitt arbete, men jag tror inte att vägverket har de resurser som är nödvändiga för att åstadkomma vad i varje fall jag menar med forskning i detta hänseende. Att jag efterlyser sådan forskning beror på att jag tror att man just på den vägen har en möjlighet att komma fram till andra åtgärder än dem vi för närvarande laborerar med: informationer, spots i TV, snöröjning och olika halkningsbekämpande medel. Men vi har inga nya grepp, och det är det jag efterlyser. Eftersom vi vet att effekten av sådana forskningsinsatser kan bli så oändligt mycket större än kostnaderna för dessa insatser, tycker jag verkligen att det är angeläget att de görs.

Detta tycker jag är en synnerligen väsentlig sak. Om jag har läst rätt i tidningarna och om jag fattade statsrådet rätt har effektiviseringen av trafikövervakningen redan avsatt positiva effekter. Jag tycker att det är särskilt angeläget att man använder sig av detta medel. En fråga som ligger i förlängningen av den fråga som besvaras i dag är: Om man nu ser att en effektiv trafikövervakning verkligen ger positiva resultat, varför använder man sig då inte även normalt av den effektivare trafikövervakningen? Även när det inte är halka och helg medför ju de skador som uppstår på grund av trafikolyckorna stora nackdelar. Det kan ju inte gärna vara så att just det antal poliser som regeringen bestämt sig för är det absolut optimala. Med ett mindre antal poliser skulle ordningen och alla möjligheter att upprätthålla en tillfredsställande övervakning försvinna, och flera poliser — vilket vi vid flera tillfällen begärt för att man just skall kunna effektivisera trafikövervakningen — skulle inte vara nödvändigt; då blir de för många! Liksom många gånger tidigare har erfarenheterna av den allra senaste kampanjen visat att det lönar sig att satsa på en övervakning av denna natur. Det finns inget mer demoraliserande än att ha bestämmelser som man allmänt tycker sig inte behöva efterleva.
Herr talman! Meningen är ju inte att vi skall utvidga denna debatt till en allmän debatt om trafiksäkerhetspolitiken. Jag vill bara med anledning av vad fru Nettelbrandt sade om samarbetet mel lan trafiksäkerhetsverket och polisen säga att det såvitt jag känner till bedrivs friktionsfritt och effektivt. Den intensifierade trafikövervakning som jag refererade till och som nu har rekommenderats inför vinterns påfrestningar har sin motsvarighet även under andra perioder under året, t.ex. under de mest känsliga delarna av sommarperioden — t.ex. vid början och slutet av semestrarna — etc. Skall man nå en verklig effekt med specialinsatser, såsom en intensifierad trafikövervakning, är det nog psykologiskt nödvändigt att man gör dem som tidsbegränsade och speciella insatser. Det är självklart att den allmänna utvecklingen av trafikövervakningen har stor betydelse för trafiksäkerheten. När det gäller vägverkets forskning vill jag bara påpeka att den bedrivs genom väginstitutet på uppdrag av vägverket.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig om regeringen även sedan 1968 års lokaliseringsutrednings betänkande avlämnats står fast vid uppfattningen att Ljusdal bör tillhöra de orter i Norrland som särskilt skall uppmärksammas i fråga om regionala stödåtgärder. I samband med behandlingen av länsplanering 1967 vid vårens riksdag uttalade min företrädare att de prioriteringar som gjorts inom respektive län inom stödområdet när det gäller stöd för den framtida utvecklingen inte föranledde några erinringar. Länsstyrel sens och planeringsrådets uttalanden att av berörda orter i Gävleborgs län Ljusdal borde speciellt uppmärksammas fick därmed departementschefens stöd. Jag ansluter mig till denna uppfattning. 1968 års lokaliseringsutrednings betänkande är för närvarande föremål för remissbehandling. Avsikten är att ett ställningstagande till de av utredningen framlagda förslagen skall ske i proposition till riksdagen våren 1970. Jag är dessförinnan inte beredd att uttala mig om enskildheter i utredningens förslag.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
En sak som jag fann oroande i landshövding Lemnes utredning var att Hälsingland inte fått någon ort bland dem som skall prioriteras. Jag är tacksam om inrikesministern vill rätta till det förhållandet. Jag förstår mycket väl att han inte kan uttala sig i den frågan i dag, men jag tror att det finns förutsättningar för en ändring på den punkten. Blir det en ändring kommer, med det utgångsläge som föreligger, Ljusdal att komma med bland de prioriterade orterna. Ljusdal har också tidigare räknats till de orter som särskilt bör uppmärksammas vid regionala stödåtgärder, och detta inte utan skäl. Ljusdal är centralort i ett vidsträckt inlandsområde 1 västra Hälsingland med ett uppland som sträcker sig långt utanför länets gränser och med förutsättningar att bli en nyckelort i nedre Norrland. Centralorten och hela regionen har ett gynnsamt läge men har drabbats mycket hårt av strukturrationaliseringen inom jordbruket och skogsbruket. Be folkningsutvecklingen har därför kommit att bli negativ, och behovet av kraftfulla stödåtgärder är synnerligen stort. Under 1960-talet har nettoutflyttningen varit så hög som cirka 4500 personer, och under 1967—1968 var nettoutflyttningen cirka 1000 personer. Får denna negativa utveckling fortsätta ännu en tid, äventyras möjligheterna att upprätthålla den samhällsservice som vi nu har. Vi har redan fått ett visst stöd — det skall villigt erkännas — och vi har förhoppningar om en annan utveckling, men skall vi definitivt kunna vända trenden i positiv riktning, behöver vi insatser av helt annat slag än vi hittills fått uppleva. Skall vi klara den målsättning som länsplanen uppsatt, behöver vi 2200 nya arbetstillfällen, och för det behöver vi en industri av sådan karaktär att den kan dra till sig annan industriell verksamhet — vi behöver med andra ord en basindustri. Vi behöver hjälp att klara den uppgiften, och det är därför angeläget att vi får tillhöra de s.k. prioriteringsorterna.

Herr talman! Fru Hörnlund har frågat mig om jag anser att den lokaliseringsverksamhet som påbörjades i Boråsregionen 1966 i syfte att få till stånd en omstrukturering av näringslivet skall fullföljas och, med hänsyn till nya friställningar inom TEKO-industrin, påskyndas? gat, om jag observerat att ytterligare industrinedläggningar är aktuella i Boråsregionen och om jag är beredd vidta särskilda åtgärder för att stimulera tillkomsten av nya arbetstillfällen ? Jag anhåller att få besvara dessa frågor i ett sammanhang. De åtgärder som har vidtagits för att söka åstadkomma en mera differentierad industristruktur i Boråsregionen har haft betydande omfattning. Hittills har lokaliseringsstöd i form av lokaliseringslån utgått till fem företag med cirka 23 miljoner kronor. Dessa företag är verksamma inom andra branscher än textilindustrin och sysselsatte i slutet av 1968 sammanlagt 725 personer. Två av företagen var nylokaliseringar och de sysselsatte vid samma tidpunkt cirka 300 personer. Härtill kommer att under åren 1966 och 1967 beviljades 53 företag tillstånd att ta i anspråk investeringsfondsmedel för investeringar till ett värde om cirka 76 miljoner kronor. Trots de betydande insatser som sålunda hittills har gjorts är den industriella strukturen i Boråsregionen fortfarande otillfredsställande. Vid akuta svårigheter i detta område är jag beredd att även i fortsättningen positivt pröva de ansökningar om lokaliseringsstöd till företag i Boråsregionen som kan bli aktuella.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Friställningarna av 325 anställda vid ett av de större Boråsföretagen är en av anledningarna till min fråga. Vi lever tyvärr inte i någon särskilt trygg situation i vår region, nedläggningarna kommer tätt. Sedan 1965 har 3 350 personer berörts av friställningar och nedläggningar. Arbetskraften är också ofta i hög ålder inom textilindustrin och den är svår att omplacera eftersom man inte har så mycket att omplacera till. I ett regioncentrum på 71 000 invånare finns i dag 145 lediga platser inom textil-, gummioch metallindustrierna och det är inte mycket för en så pass stor ort och befolkningsregion. Jag vill således understryka att vi har akuta problem för dagen, men det finns också skäl att begrunda arbetsmarknadsoch befolkningssituationen ur mer långsiktiga perspektiv. TEKO-utredningens delrapport och länsstyrelsens näringslivsundersökning bekräftar vad den fackliga och politiska arbetarrörelsen i vår stad och region under 20 år har uppmärksammat, nämligen att den totala ensidigheten i näringslivet medfört allvarliga konsekvenser. Nu finns det bevis för att vi kommit på efterkälken i många avseenden. Boråsregionen har vid jämförelse mellan landets 70 kommunblocksregioner åren 1950 och 1965 uppvisat den särklassigt sämsta näringslivsstrukturen från ekonomisk tillväxtsynpunkt; endast tre blockregioner har en lägre differentieringsgrad. Befolkningsstrukturen är åldersmässigt och utbildningsmässigt ogynnsam i vår region, de välutbildade ungdomarna flyttar — eller man kanske skulle säga att de flyr från orten — andelen studerande i gymnasium, yrkesoch fackskola är påfallande låg. När det gäller medelinkomsten kom vi 1967 på 55:e plats bland samtliga regioner — en mycket svag position i betraktande av att Boråsregionen är landets till folkmängden femte kommunblocksregion. Timlönen ligger cirka 12 procent under riksnivån. Vi socialdemokrater har varit rätt ensamma när vi arbetat för en omstrukturering, men nu tycks även företrädare för de borgerliga partierna vakna upp. Efter länsstyrelserapporten inser de att ensidigheten måste brytas. Hade vi varit ense på ett tidigare stadium är det troligt att vårt näringsliv sett annorlunda ut i dag. Det finns en hel del dunkla faktorer med i bilden när det gäller etableringar till Boråsregio nen, och jag vill inte utesluta att det på TEKO-sidan har rått och råder ett intresse av att få vara ensamma herrar på täppan. Jag hoppas att inrikesministern vill medverka till en långsiktig lösning genom fortsatt industrilokalisering, kompletterad med även andra former av stöd. Det är hög tid att någonting verkligen göres i denna fråga, och jag förutsätter att regeringen är beredd att handla. Men detta skall inte ske bara vid akuta svårigheter, utan här måste åstadkommas en lösning på lång sikt.
Herr talman! Jag vill tacka inrikesministern för det svar han lämnat på min enkla fråga. De åtgärder som enligt statsrådet vidtagits i Boråsregionen har jag noterat med tillfredsställelse, och jag tror att de haft en ganska stor betydelse i detta sammanhang. Men det är inte förvånande att människor i den del av Älvsborgs län som i dagligt tal kallas för Sjuhäradsbygden ändock med bekymmer ser på den fortsatta utvecklingen. Detta, fru Hörnlund, gäller inte bara socialdemokraterna, utan jag tror att invånarna i allmänhet hyser oro för vad som sker i både kommunala och andra sammanhang. Alltsedan 1966 har förekommit en nedläggning inom TEKO-industrin, och en mycket stor friställning av arbetskraft har, som tidigare nämnts, ägt rum. Vidare är ju den nya jordbrukspolitiken av det slaget att det också inom jordbruket sker stora förändringar, så att människor där friställs. Enligt min bedömning har statsrådet i sitt svar lämnat en dörr på glänt, vilket jag betraktar som tillfredsställande. Jag vill också betrakta svaret som positivt, då statsrådet säger att han även i fortsättningen är beredd att vidta åtgärder för att ge lokaliseringsstöd. Jag hoppas att det skall kunna ordnas så, att det inte blir någon geografisk gräns för stödområdet. Åtgärder måste vidtas, dels sådana som verkar temporärt för dagen, dels sådana som verkar på lång sikt, så att möjlighet skapas för att få till stånd ett differentierat näringsliv. Näringslivet i Sjuhäradsbygden är alldeles för ensidigt — därom har vi nog varit överens även tidigare. Det är nödvändigt att få dit företag som representerar andra näringsgrenar än de som nu finns där. Det är viktigt och nödvändigt att samhället medverkar till att öka konsolideringsmöjligheterna inom näringslivet för bestående företag och även att nya företag kan etableras. Samhället bör också medverka till att näringslivets kreditbehov blir tillfredsställande. Nuvarande kreditrestriktioner liksom högräntepolitiken har redan satt mycket negativa spår inom näringslivet. Det är att hoppas att statsmakterna också söker åstadkomma lättnader på detta område och att regeringen gör vad den kan för att få till stånd en sänkning av diskontot. Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för hans svar som jag vill betrakta som positivt.
Herr talman! Jag är väl medveten om att Borås tillhör de orter som har ett utpräglat ensidigt näringsliv. Det finns i verkligheten ganska många sådana orter i vårt land. Vad som kanske kan sägas vara speciellt utmärkande för Borås är, att man där råkar ha haft företag inom branscher med vikande konjunkturer. Dessa företag har därför haft betydande svårigheter att klara sig. Vi har från statsmakternas sida varit väl medvetna om att beträffande just orter av den typen måste vi vara beredda att göra insatser för att få ett slut på den ensidiga inriktningen av näringslivet. Detta uttalande skall emellertid inte tolkas så, att man endast skall kunna ingripa vid aktuella svårig heter. Vi har självklart inte någon gång uppfattat situationen i Borås som tillfredsställande. Vi vet mycket väl att de satsningar som har skett med investeringsfondsmedel nästan helt och hållet har varit inriktade på textilföretag, som på det sättet har fått en hjälp för att leva vidare, i vissa fall kanske också göra en sådan omställning att de mera varaktigt kan fortbestå. Jag vill gärna betona att vi är väl medvetna om att Borås är en av de orter där vi har all anledning att försöka eftersträva en bättre sammansättning av näringslivet. Här blir det naturligtvis en uppgift inte minst för länsstyrelsen, när den skall utarbeta handlingsprogram för framtiden, att analysera detta förhållande och även kunna ge ett underlag för en framtida bedömning, varigenom vi kan få en bättre vägledning än vad vi hittills har haft.

Herr talman! Vi i Boråsregionen är naturligtvis tacksamma för de insatser som gjorts, men vi är också medvetna om att våra problem inte kan lösas i en handvändning, om ersättning skall skapas för de nedlagda arbetena och om de befolkningsstrukturella ojämnheterna skall motverkas genom en differentiering av verklig betydelse för den fortsatta utvecklingen. Jag vill understryka att detta är mycket viktigt. För herr Persson i Heden vill jag på nytt framhålla att jag sade att de borgerliga vaknade upp sedan den här nämnda länsrapporten avgivits.

Herr talman! Jag tycker inte det finns någon anledning till några deklarationer om vem som vaknat upp. Det nuvarande läget är sådant att man måste göra gemensamma ansträngningar för att skapa den sysselsättning i våra bygder, i detta fall Sjuhäradsbygden, som är absolut nödvändig oavsett politisk hemvist. Om det är den ena eller den andra som börjat kan vi diskutera i annat sammanhang, fru Hörnlund. Nu är läget sådant att vi här i riksdagen måste vara överens om att vi samstämmigt bör medverka till att åstadkomma förutsättningar i Älvsborgs län för ett differentierat näringsliv, till gagn för den bygd som både fru Hörnlund och jag tillhör. Partipolitiska spekulationer hör inte ihop med detta.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig när förslaget om ny konkurslagstiftning kan väntas. Lagberedningen har redan avlämnat två betänkanden inom konkurslagstiftningens område. Det ena innehåller förslag till reviderad lagstiftning om ackordsförhandling och det andra förslag till ny förmånsrättsordning . Båda dessa förslag är under övervägande i departementet, och jag beräknar att proposition i dessa avseenden skall kunna läggas fram till nästa års riksdag. en komma att avlämna förslag under nästa år.
Låt mig, herr talman, säga att jag är helt nöjd med det lämnade svaret för vilket jag härmed vill tacka. Jag vill också uttala min tillfredsställelse över att ett reviderat förslag kan förväntas till nästa års riksdag om lagstiftning rörande ackordsförhandling och ny förmånsrätisordning. Det är även tillfredsställande att lagberedningen håller på med en allmän Ööversyn av konkurslagstiftningen och att man kan räkna med att förslag avlämnas under nästa år. Låt mig sedan, herr talman, uttala förhoppningen att det inte skall dröja alltför länge innan vi får en konkurslag som bättre motsvarar tidens krav. Den nuvarande lagen på hithörande område är enligt min mening otillfredsställande. Det kan konstateras att det normala konkursförfarandet ofta ställer sig komplicerat och dyrbart, och många gånger kan det ifrågasättas om inte förvaltningskostnaderna är alltför höga. Man hör ofta borgenärer säga att det inte lönar sig att sätta vederbörande i konkurs, eftersom alla tillgångar i boet går åt för täckande av kostnader för förvaltare och rättens ombudsman. I många fall tar borgenärerna initiativ till en avveckling av konkursmässigt bo genom administrationsförfarande, en frivillig avveckling godkänd av såväl borgenärer som gäldenärer som innebär att borgenärerna överlämnar boet till sina gäldenärer. Dessa har sedan att utse förvaltare, och boet avvecklas på så sätt att borgenärerna får nöja sig med utdelning i boet i förhållande till fordringarna. Genom ett sådant förfarande undviks många gånger alltför höga administrationskostnader. Det förekommer ganska ofta att konkursmässiga bon avvecklas enligt ad ministrationsförfarandet, men man kan ändå konstatera att antalet konkurser ökar. År 1965 var sålunda antalet konkurser 1 294, år 1966 hade det stigit till 2 013, året därpå till 2 328 och 1968 till 2590. Några siffror från 1969 föreligger helt naturligt inte, men man har anledning att även för innevarande år befara en ökning. Det finns därför alla skäl att efterlysa en konkurslagstiftning som innebär största möjliga smidighet och effektivitet utan att eftersätta kraven på rättslig objektivitet.

Herr talman! Herr Åkerlind har frågat mig vilka principer som är vägledande vid beslut om förläggningsort för ett nytt kärnkraftverk vid Ostkusten. Frågor om sådan förläggning kommer under prövning från olika utgångspunkter, såsom enligt atomenergilagen, vilken tillgodoser såväl säkerhetskrav som andra allmänna synpunkter, enligt miljöskyddslagstiftningen, som framför allt beaktar naturvårdsintressena, och enligt byggnadslagstiftningen, som bl.a. tillgodoser plansynpunkter: Ett så omfattande och viktigt projekt som en förläggning av ett atomkraftverk kan sålunda bedömas med hänsyn till ett stort antal faktorer. Det är ganska självklart vilka de viktigaste bland dessa är, nämligen energibehovets utveckling, de tekniska och miljömässiga förutsättningarna för en viss lokalisering samt industriella och samhälleliga konsekvenser av en sådan. Vid val av förläggningsplats bör hänsyn tas till önskvärdheten av att ge kraftverket så stora dimensioner att man på sikt kan begränsa antalet förläggningsplatser så mycket som möjligt. Bland annat därför bör en förläggningsplats erbjuda goda förutsättningar för kylvattenutsläpp. Även övriga verkningar från naturvårdssynpunkt bör givetvis beaktas. Det är vidare önskvärt från distributionssynpunkt att kraftverket placeras så nära förbrukningsområdet som möjligt. Särskilda studier av närförläggningsproblemen = utförs för närvarande. Slutligen bör man söka undvika förläggning, som innebär risker för en inte önskvärd industrioch tätortsutveckling, samtidigt som möjligheterna att lokalisera lämplig industri med intresse av närhet till kraftverket bör tas till vara. Som framgår av vad jag anfört är det en rad olika omständigheter, som måste vägas mot varandra vid beslut om förläggning i det enskilda fallet. Ingen faktor kan därvid vara ensam avgörande.

Herr talman! I debatten om den lämpliga lokaliseringen av ett kärnkraftverk vid Ostkusten har främst två orter nämnts, nämligen Forsmark inom Östhammars stad och Trosa i Södermanland. Som statsrådet säger måste självfallet olika faktorer påverka bedömningen av förläggningsort, men en sak som inte beröres närmare i svaret är de sysselsättningspolitiska synpunkterna. Enligt min mening fyller Forsmark alla de krav på lokaliseringsort som nämnes i svaret, och flera remissinstanser har också enligt vad jag erfarit uttalat sig för Forsmarksalternativet. Just = sysselsättningsaspekterna måste man ta hänsyn till, om man har två något så när likvärdiga alternativ. stora svårigheter att bereda sysselsätt. ning. Där finns det verkliga Norrlandsproblem, trots att området ligger så nära tätortsregionen. Uppförandet av ett kärnkraftverk i Forsmarksområdet skulle ge bygden en högst välbehövlig injektion, speciellt om detta kan kombineras med en utbyggnad av hamnanläggningarna i Hargshamn. Det finns mycket goda möjligheter härför. På det sättet skulle man kunna utveckla industrin därstädes. Forsmark ligger ju ändå relativt nära den starkt expanderande tätortsregionen runt Stockholm.

Risken är väl snarare att den önskvärda utvecklingen av industri och av sysselsättning för befolkningen inte kommer till stånd om en förläggning dit inte skulle ske.
Herr talman! Jag vill bara fästa herr Åkerlinds uppmärksamhet på att hans fråga till mig gällde vilka principer som är vägledande vid beslut om förläggningsort. Det är också principerna som jag kortfattat försökt att belysa. Jag har inte gått in på den konkreta frågan om lokaliseringen av den reaktoranläggning som nu är aktuell, och jag tänker inte heller göra det. Jag har räknat upp vilka faktorer som kommer att bestämma det slutliga valet, och när det beslutet är fattat — vilket inte skall dröja alltför länge — får vi tillfälle att diskutera hur avvägningen av dessa oli ka principer utfallit i detta speciella fall. Jag tror inte att herr Åkerlind av mitt svar kan utläsa vilket beslutet kommer att bli, eftersom svaret avsiktligt är så formulerat att det möjliggör ett beslut om förläggning till Forsmark lika väl som till andra platser.
Herr talman! Jag är medveten om att statsrådet Wickman inte nu kan ge besked om vilken förläggningsorten kan bli, och jag är tacksam för det utförliga svar som industriministern givit beträffande de olika principer som härvid skall vara vägledande. Oavsett hur det förhåller sig härmed saknar jag dock i svaret synpunkter på sysselsättningsfrågorna. Även dessa frågor bör läggas in vid bedömningen av vilket som är det lämpligaste alternativet. Sysselsättningsfrågan är ju en mycket starkt vägande faktor just i Forsmarksalternativet. Jag ville bara påpeka att jag hoppas att industriministern även kommer att väga in dessa synpunkter.
Herr talman! Jag kommer att göra det, herr Åkerlind. Vid ett noggrannare studium av mitt korta svar torde det också framgå att även sysselsättningseffekterna är en faktor som kommer in i bedömningen.

Herr talman! Herr Wachtmeister har frågat om jag avser att beträffande utkrävande av borgensansvar för fiskerilån begära fastställelse av regler, motsvarande dem som riksdagen 1958 godkände i fråga om stödlån till jordbrukare. Fiskprisutredningen har i går lämnat ett betänkande med förslag i fråga om finansieringen av investeringarna i fisket. Jag räknar med att proposition i ämnet skall kunna läggas fram för nästa års riksdag. I avvaktan på remissbehandlingen av utredningens förslag är jag av naturliga skäl inte beredd att uttala mig om det tänkta stödets detaljutformning.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
Jag får därför nöja mig med att uttrycka den förhoppningen att jordbruksministern vid propositionsskrivningen kommer att beakta det nät av borgensförbindelser mellan olika fiskelag som nu förekommer och som innebär att en hårdhänt indrivning av borgensförbindelser skulle utlösa en kedjereaktion. Jag ber än en gång att få tacka för svaret på min fråga.
Herr talman! Riksdagen har på mitt förslag, herr Wachtmeister, beaktat den situation i vilken fiskarna befinner sig. I våras införde ju riksdagen s.k. konsolideringslån, och dessa är avsedda att sättas in för att hjälpa fiskarna ur den besvärliga borgenssituation de kommit i när det gäller alla de lån som ligger över fiskerilånen. Det finns alltså ingen anledning att misstänka mig för att i den kommande propositionen inte vilja inta en positiv attityd i denna fråga.
Herr talman! Jag har inte heller uttalat några sådana lömska misstankar mot herr jordbruksministern. Men jag vill bara påpeka att dessa konsolideringslån är avsedda för fiskeriföretag som har förutsättningar att stå sig. Det är för dem som har svårigheter också med sina andra fiskerilån — så stora svårigheter att konsolideringslån knappast kan komma i fråga — som risk föreligger att en hårdhänt borgensindrivning kan leda till att man drar med sig en mängd andra. — Konsolideringslånen är vi tacksamma för, men det gäller som sagt inte bara dem utan även andra.

Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona har frågat om jag kan ange den tidpunkt då man kan förvänta nya och skärpta bestämmelser för beivrande av olaga fiske i Öresund. Som jag nämnde i mitt svar den 24 april 1969 i denna kammare på fråga av herr Bengtsson pågår förhandlingar mellan Sverige och Danmark om en revision av 1932 års fiskekonvention. Det är självfallet svårt att förutsäga när resultatet av dessa förhandlingar kan föreligga och vad de kan leda till. Om revisionen kommer att dra ut på tiden är jag beredd att ta upp frågan huruvida påföljdssystemet skall brytas ut och behandlas för sig.

Herr Wennerfors har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidtaga för att öka möjligheterna för de anställda inom den statliga sektorn att erhålla deltidstjänster. Jag vill först erinra om att riksdagen nyligen avslagit en motion om inrättande av ordinarie halvtidstjänster inom den statliga förvaltningen. Myndigheterna inom den statliga och statligt reglerade sektorn av arbetsmarknaden får inrätta deltidstjänster inom ramen av den sammanlagda tjänstgöringstiden för andra medgivna tjänster än ordinarie tjänster. Myndigheterna har också möjlighet att nedsätta tjänstgöringstiden för heltidsanställd personal och att inom ramen för tillgängliga medel anställa personal med begränsad tjänstgöringstid, t.ex. med arvode per timme. Kungl. Maj:t har genom särskilda föreskrifter fäst myndigheternas uppmärksamhet på det angelägna i att bereda deltidsarbete åt sådana personer som av särskilda skäl är hindrade att fullgöra heltidstjänstgöring. Möjligheterna att anställa personal med deltidstjänstgöring måste mot bakgrund av vad jag nu anfört anses goda. Även om förhållandena således f.n. inte synes påkalla några ytterligare åtgärder från Kungl. Maj:ts sida följer jag självfallet utvecklingen i denna viktiga fråga.
Herr talman! Jag är medveten om att denna fråga ganska nyligen behandlades av riksdagen, men den gången hänvisade statsutskottet till två sittande utredningar och avstyrkte folkpartimotionen. Det skulle vara intressant att höra var regeringen nu står. Det första jag noterar är att statsrådet Löfberg icke hänvisar till de båda utredningarna. Det är möjligt att dessa inte spelar så stor roll som de uppgavs göra när vi behandlade detta ärende för några veckor sedan. Jag måste säga att jag finner statsrådets svar mycket ljumt. Visserligen säger statsrådet Löfberg att intresset är stort och att frågan är viktig, men av svarets formulering att döma är dock intresset ljumt. Hittills har ingenting annat egentligen gjorts än det som här anges; man har meddelat vilka möjligheter det finns för att inrätta deltidsbefattningar, och dessa är verkligen inte särskilt stora. Jag tror att man inom den statliga förvaltningen över huvud taget ställer sig positiv till att ordna deltidsbefattningar, men man är osäker om möjligheterna och om vilken »policy» som finns inom exempelvis regeringen. I slutet av sitt svar säger statsrådet: »Möjligheterna att anställa personal med deltidstjänstgöring måste mot bakgrund av vad jag nu anfört anses goda.» Men hur är det egentligen med detta? Vi kan räkna med att vi inom den offentliga sektorn har ungefär 325 000 anställda, och bland dessa finns bara 18 000 som har deltidsarbete. Detta är en mycket liten procent, 4—5 procent. Inom postverket finns det arvodister som har deltidsarbete, men de är inte heller särskilt många, framför allt inte om man ser problemet i stort när det gäller den offentliga sektorn. Vi vet samtidigt att intresset är mycket stort för att få deltidsarbete. Hittills har vi bara talat om att det är kvinnor som vill. ha deltidsarbete, men det dröjer nog inte länge förrän vi helt kan låta bli att betrakta deltidsarbete som en typiskt kvinnlig företeelse, ty den gäller nog oss alla. Männen kommer säkerligen att ställa lika stora krav på att få deltidsarbete. Även om möjligheterna till deltidsarbete sägs vara stora, frågar jag statsrådet Löfberg: Varför har så få inom den offentliga sektorn deltidsarbete?

Herr talman! Herr Wennerfors undrade om också jag ville hänvisa till de utredningar som riksdagen vid den förra behandlingen av ärendet hänvisade till. Det vill jag självfallet göra, ty dessa spelar en roll för bedömningen av denna fråga. Vidare säger herr Wennerfors att han har funnit att mitt svar är ljumt och att hittills ingenting annat gjorts från statens sida än att man möjliggjort deltidsarbete. Han måste ha lyssnat dåligt på mitt frågesvar, ty i det framhöll jag ju att Kungl. Maj:t genom särskilda föreskrifter fäst myndigheternas uppmärksamhet på behovet av deltidsanställning. Jag skulle gärna vilja utveckla mitt svar något på den punkten, även om jag vet att kammaren kan av tidsskäl just nu känna sig något pressad. I mitt svar har jag alltså framhållit, att Kungl. Maj:t i ett särskilt cirkulär till myndigheterna har pekat på behovet att bereda folk deltidsarbete. Bakgrunden till detta cirkulär var det arbetsmarknadsläge som efterkrigstiden förde med sig, där det gällde att utnyttja arbetskraftsreserver av olika slag. I cirkuläret har Kungl. Maj:t understrukit det angelägna i att bereda deltidsarbete åt dem som av särskilda skäl är hindrade att fullgöra heltidstjänstgöring eller att stå kvar i sådan tjänstgöring. Det kan gälla personer som till följd av arbete i hemmet, vård av minderåriga e.d. inte hinner med heltidstjänst. I vissa fall kan deltid också vara särskilt lämplig för äldre personer. Det framhålls vidare att deltidsarbete bör kunna komma till användning när det gäller både rutinarbete och mera «kvalificerade arbetsuppgifter. Myndighet som är tveksam om huruvida det är lämpligt att utnyttja deltid kan bedriva försöksverksamhet. Genom deltidsarbete kan man tillgodose både tillfälliga och mera stadigvarande be hov av arbetskraft. Rekryteringen av personal på deltid kan underlättas ge. om att myndigheten ägnar särskild uppmärksamhet åt en lämplig förläggning av arbetstiden och åt andra organisatoriska åtgärder som behövs för att möjliggöra deltidsarbete. Dessa riktlinjer för myndigheternas handlande är ju mycket positiva i fråga om användning av deltid. Jag har den uppfattningen att myndigheterna, med utgångspunkt i sina förutsättningar och i sin uppgift att sörja för arbetets behöriga gång, också söker följa dessa riktlinjer.

Herr talman! Nu hänvisar också statsrådet Löfberg till de två utredningar som statsutskottet åberopade vid sin behandling av frågan. Även om jag finner det rätt märkligt, när jag läser direktiven till lönesystemsutredningen, att där inte finns ett ord vare sig om heltidstjänster eller om deltidstjänster eller över huvud taget om arbetstider, kan jag ha viss förståelse för att den har med detta problem att göra, låt vara rätt perifert. Jag vidhåller emellertid att regeringens och statsrådet Löfbergs inställning är ljum. Visst finns det möjlighet att ordna deltidstjänster, men vi skall komma ihåg att det gäller enbart extra tjänster och inte de ordinarie tjänsterna. Det går också att ordna partiell tjänstledighet, men jag förstår dem inom statsförvaltningen som tvekar inför att begära sådan därför att de inte är klara över den allmänna attityden till en dylik begäran. De är alltså rädda för vad som i framtiden kan hända med tjänsten eller med den egna personen. Jag måste ställa frågan: Varför är det så få inom den offentliga förvaltningen som har deltidsarbete när både behovet och intresset är så stort? man med att ungefär 100 000 personer önskar sig deltidsarbete. Vid en undersökning inom detaljhandeln visade det sig att de deltidsanställda trivdes utomordentligt väl med den anställningsformen. När de tillfrågades om de ville gå över till heltidsarbete var endast 4—5 procent intresserade härav. De visar hur väl de trivdes med denna form av anställning, och jag är övertygad om att behovet av fler sådana tjänster är mycket stort. Men inom den offentliga förvaltningen är det endast ett fåtal som har halvtidstjänster trots att statsrådet säger att möjligheterna att erhålla sådana är stora. Det är frågan om vad orsaken till detta förhållande kan vara som jag tycker att vi bör få svar på.

Herr talman! Herr Wennerfors har litet svårt att förstå varför lönesystemsutredningen kommer att beröra frågan om deltidsanställning eftersom den inte nämns i direktiven. Detta sammanhänger med det faktum att lönesystemsutredningen över huvud taget skall granska det nuvarande tjänstesystemet. Därvid kommer den omedelbart in på den rent offentligrättsliga regleringen av frågan om man i framtiden eventuellt skall ha kvar de ordinarie tjänsterna eller exempelvis försöka finna någon annan form för den trygghet i anställningen som ordinarieskapet är ett uttryck för. Det är från den utgångspunkten som utredningen också kommer in på problematiken om att inrätta ordinarie halvtidstjänster. Sedan kan även andra skäl anföras däremot, men den debatten hade riksdagen för så kort tid sedan, att jag inte nu skall betunga kammaren med att anföra ytterligare argument. Herr Wennerfors återkom till frågan om varför så få är deltidsanställda inom statsförvaltningen. Det är givetvis alldeles omöjligt för mig att ge ett klart svar på den frågan. Jag vet inte heller vilket underlag herr Wennerfors har för den siffra beträffande antalet deltidsanställda som han nämnde. Men vad jag vet är att Kungl. Maj:t har utvecklat stor aktivitet för att stimulera myndigheterna till att använda anställningsformen deltidstjänst, och det är detta som jag har försökt utveckla. Jag kan nämna, att vi några år efter det att det cirkulär som jag nämnde hade utfärdats gjorde en mundersökning bland myndigheterna för att utröna i vilken utsträckning deltidsarbetande hade använts. Därvid kunde vi konstatera att en ökning av antalet deltidsanställda hade kommit till stånd. Men vi fann också att vissa problem förelåg. Myndigheterna underströk särskilt att de arbetssökande i ett övervägande antal fall önskade förmiddagsarbete, vilket givetvis kan medföra svårlösta problem i fråga om lokaler och kontorsutrustning. Vidare ville de deltidsanställda ofta lämna sina anställningar sommartid under barnens ferier, makens semester etc. Det medför ju vissa speciella svårigheter. Vi tror emellertid inom departementet att det är angeläget både för myndigheterna att komma till rätta med dessa svårigheter och för de deltidsanställda att anpassa sig till de krav som arbetsmarknaden i vissa sammanhang ställer.
Herr talman! Statsrådet Löfberg tycker att aktiviteten har varit stor; jag tycker att den har varit liten. Jag fäster då avseende vid att första gången någonting hände på detta område var 1960 och sedan hände det något 1965. Sedan dess har emellertid inte mycket inträffat. Beträffande frågan varför de deltidsanställda är så få inom den offentliga förvaltningen kan jag tydligen inte erhålla något besked i dag; jag får därför återkomma under 1970 års riksdag.
Herr talman! Jag är ledsen igen; herr Wennerfors har fel även denna gång. Det skedde faktiskt rätt mycket även efter år 1965. På varje byråchefskurs som tidigare civildepartementet och numera finansdepartementet anordnar — det är tre å fyra kurser varje år — framhålles angelägenheten av att använda deltidsarbete i statliga sammanhang.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig, om jag avser att ta initiativ till en kvotintagning till förskollärarutbildningen efter kön. Denna fråga övervägs för närvarande inom en särskild arbetsgrupp.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Det är i och för sig intressant och upplysande att få veta att någonting pågår, men utbildningsministern skjuter för sin del ställningstagandet framåt i tiden. Orsaken till min fråga är, att utbildningsministern i ett telefonväktarprogram av pressnotiser att döma synes ha förutskickat en kvotintagning till lärarhögskolor efter kön. Det andra statsrådet i utbildningsdepartementet, herr Moberg, lekte för en tid sedan med tanken att intagning till spärrade linjer vid universitet och högskolor skulle ske med lottens hjälp. Man måste, tycks det mig, försöka ta reda på vad som är allvar och vad som är hugskott i departementet. Anledningen till en sådan drastisk — jag tror att det var det uttrycket som användes — åtgärd, som herr utbildningsministern proponerade, var att endast ett fåtal manliga elever för närvarande finns inom förskollärarutbildningen. Intagning efter kön till folkskollärarseminarierna har tidigare förekommit och kritiserades då med rätta hårt. En återgång till en sådan, som det synes mig, antikverad urvalsprincip får väl ändå inte ske. Det är uppenbart av andra uttalanden, herr utbildningsminister, att ministern hyser stort intresse för förskolan och dess utveckling, och det gratulerar jag honom till. Men departementet får väl ändå försöka hitta på andra medel för att komma till rätta med vad som upplevs som en snedvridning vid intagningen till lärarutbildningen. Jag skulle nog vilja råda utbildningsministern att se till att denna arbetsgrupp försöker finna andra intagningsprinciper än könsaspekten.
Herr talman! Orsaken till att jag lämnade detta svar i teiefonväktarprogrammet är en stark personlig oro över att vi inte lyckats riva ned könsgränserna inom utbildningen och på arbetsmarknaden med hittills använda metoder. Det är ett obestridligt faktum att yrkesoch studievalet är lika starkt könsbundet i dag som det var i början av 1960 talet eller t.o.m. i början av 1950-talet. Det är lika starkt könsbundet i de nya skolformerna som i de gamla. Därför har jag nämnt kvotintagning som ett drastiskt exempel — som jag uttryckte det — på den typ av åtgärder som behöver övervägas. Det innebär inte att denna arbetsgrupp inte bör pröva även andra åtgärder — självfallet bör den göra det; jag har bara exemplifierat. Men jag tror att tanken på kvotintagning belyser graden av den kraftfullhet som behövs om man vill åstadkomma någon förändring. Jag skulle nog ändå, eftersom herr Nordstrandh gett sig in på detta område, vilja ställa motfrågan, om han är nöjd med den nuvarande könsfördelningen och om så inte är fallet vilka andra vägar herr Nordstrandh rekommenderar, eftersom han avvisar tanken på kvotintagning. Jag ställer dessa frågor i den verkligt seriösa avsikten att få ytterligare uppslag. Vi är verkligen intresserade härav både inom arbetsgruppen och inom departementet.
Herr talman! Jag är helt ense med utbildningsministern om att vi med alla de medel som kan anses användbara skall försöka ändra på det könsbundna yrkesvalet, vilket när det gäller förskollärarutbildningen onekligen är utomordentligt påfallande. Men jag kan inte acceptera att man som princip inför intagning efter kön.

Men jag skulle redan nu vilja fästa uppmärksamheten på en sak, nämligen att det också är en fråga om lönen för det jobb som utförs. Den saken tål att tänka på i detta sammanhang.
Herr talman! Jag vill inte vara elak mot herr Nordstrandh men skulle jag ändå försöka vara det — det är svårt att låta bli — skulle jag säga att det kanske hade varit bättre om han ställt frågan efter det att han tänkt ut sina konstruktiva uppslag; då hade vi kunnat föra frågan ett steg framåt redan i dag. Det låter bra att säga att man i lugn och ro skall tänka igenom problemet, men det har vi ju gjort nu i några hundra år. Vi har under ett tiotal år försökt föra ut information om detta utan att det lett till några praktiska åtgärder. Nu är det en fråga om politisk vilja. Vill vi bryta de nuvarande könsgränserna krävs det krafttag och drastiska åtgärder; det räcker inte med en s.k. mjuk linje. Jag har velat väcka en diskussion om dessa i princip nya åtgärder. Det slutliga ställningstagandet får vi göra när arbetsgruppen är klar med sitt arbete. Jag noterar med intresse att det förmodligen kommer en skrift från herr Nordstrandh. Jag lovar att vi skall studera den noggrant.
Herr talman! Vi är ju inte här för att vara elaka mot varandra, men jag vill ändå säga, att det var en fantastisk upplysning som utbildningsministern gav, då han sade att man i flera hundra år övervägt detta. Var har man gjort det? Det kan ju inte vara i utbildningsdepartementet i alla fall. Jag upprepar vad jag tidigare sade, nämligen att det finns två utomordentligt viktiga synpunkter på denna sak. Jag tänker då först och främst på upplysningen, informationen, propagandan eller vad man vill kalla det, som inte bara bör sättas in mot detta könsbundna urval utan är viktig även i andra sammanhang. Där återstår sannerligen en hel del att göra. Jag vill också ännu en gång understryka — den synpunkten är inte oväsentlig — lönesättningens roll i detta sammanhang. Detta må man på sina håll ha en annan uppfattning om, men jag är av den meningen att den spelar in vid valet av yrke; inte minst viktig är denna synpunkt när det gäller att få in män på denna utbildning. Man bör inte bagatellisera synpunkten och anse att den inte är någonting värd.

Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig, om jag uppmärksammat de undersökningar som gjorts av den nationella kommissionen för studium av våld i USA och om jag är beredd att medverka till intensifierad forskning angående det s.k. underhållningsvåldets inflytande på filmoch televisionsprogramkonsumenter. Den av interpellanten åsyftade undersökningen är en bland de många undersökningarna som gjorts på detta område. Filmcensurutredningen har i sitt slutbetänkande berört frågan och framhållit angelägenheten av forskning om verkningarna av långvarig konsumtion av våldsskildringar i massmedia. Jag har ännu inte kunnat ta ställning till utredningens förslag i denna fråga och de synpunkter som har framkommit under den nu pågående remissbehandlingen. Även kommittén för lagstiftningen om yttrandeoch tryckfrihet har berört frågan. Jag ställer mig naturligtvis positiv till att undersökningar kontinuerligt görs angående det s.k. underhållningsvåldets inflytande på människors beteenden och handlingsmönster. Rent allmänt vill jag emellertid framhålla att möjligheterna att ta initiativ till sådana undersökningar inte enbart begränsas av tillgången på forskningsresurser. Studier av i synnerhet de långsiktiga effekterna av massmediapåverkan är, vilket interpellanten torde känna till från sitt arbete i filmcensurutredningen, förenade med omfattande metodsvårigheter. Detta förhållande understryks för övrigt även i den nordamerikanska undersökningskommissionens rapport angående våldsinslag i TV-underhållningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Hans svar var kortfattat, och jag skall också söka fatta mig kort. Som framgår av svaret har jag åberopat en amerikansk utredning angående underhållningsvåldets inverkan på TV och filmkonsumenterna. Den utredningen tillsattes av president Johnson efter mordet på Martin Luther King och hade till uppgift att studera våldet i Amerika, dess yttringar och orsaker. Nu har utredningen slagit fast att våld i TV bidrar till att skapa våld i samhället. Våldet i TV, säger man, uppmuntrar till olika former av våldsorienterat uppträdande och skapar moraliska och sociala värderingar som är oacceptabla i ett civiliserat samhälle. Dessa konstateranden om hur underhållningsvåldet påverkar sin publik gäller sannolikt inte endast den amerikanska befolkningen utan är sannolikt allmängiltiga och torde därför kunna appliceras också på de svenska filmoch TV-konsumenterna. I svaret säger utbildningsministern att denna undersökning är en av många undersökningar på det här området, men jag ifrågasätter om det verkligen har gjorts så många undersökningar om hur film och TV grundlägger attityder och beteendemönster på lång sikt. På detta område vet vi för litet, men de få undersökningar som har gjorts tyder på att det finns en sådan påverkan. Utbildningsministern säger att han är positiv till att forskning kommer till stånd, men jag tycker att hans svar präglas av resignation inför svårigheterna att få fram ett material som ger bättre besked. Statsrådet åberopar filmcensurutredningen och säger att jag säkerligen känner till svårigheterna. Jag har fått en liten uppfattning om dem, även om vi i filmcensurutredningen inte hade till uppgift eller hade möjlighet att bedriva ett arbete som tog sikte på effekterna på lång sikt. Det gäller här ett område som måste stå i centrum för uppmärksamheten och handlandet i fortsättningen. Jag tycker att detta är en så viktig fråga — och jag tror att de flesta delar den uppfattningen — att alla partier bör ha intresse för den. Som jag ser det hör våldet helt enkelt inte hemma i en demokrati, eftersom det inte kan förenas med demokratins värderingar av individen och respekten för människoliv. Dagens ungdom reagerar mycket starkt mot våldshandlingar ute i världen. Vi tycker att dessa våldshandlingar är avskyvärda och fördömer dem. Man demonstrerar mot våld ute i världen, men hur är det med konsekvensen? Barn och ungdomar matas, nästan innan de lärt sig tala, med våldshandlingar via TV hemma i vardagsrummet. Det är ofta verklighetsförfalskningar, där våldet glorifieras och serveras i lyxförpackning. Jag vill påstå att det pågår en våldsindoktrinering som är oförenlig med demokratins värderingar. Jag hoppas, herr statsråd, att vi i fortsättningen skall få ett bättre grepp om detta och att vi skall få möjligheter — bl.a. ekonomiska — att få fram sådana metoder att man kan mäta filmpåverkan och TV-påverkan.
Herr talman! Jag tror att alla ledamöter i denna kammare är överens om önskvärdheten av att så långt möjligt minska våldsinslagen och de faktorer som medverkar till att åstadkomma våldshandlingar. Den av herr Gustavsson i Alvesta åberopade rapporten visar rätt klart hur programutbudet påverkas av de kommersiella intressena i amerikansk TV, men man måste nog säga att den inte tillför diskussionen särskilt mycket när det gäller frågan hur TV-tittarna påverkas av våldsutbudet. Rapporten utmynnar i ett förslag om en förhållandevis genomgripande sanering av den kommersiella TV-branschen. Det är kanske detta som för oss är mest intressant att notera. Om man vill nå seriösa forskningsresultat tror jag det är nödvändigt att konstatera de svårigheter som föreligger, och det är vad jag har gjort i mitt svar. Jag tror det är svårt att snabbt få fram konkreta forskningsresultat. Detta var väl också skälet till att den utredning som herr Gustavsson deltog i hade svårt att åstadkomma några mer djupgående analyser. Med anledning av tonen i herr Gustavssons anförande får jag kanske ställa en fråga till honom. Herr Gustavsson har helt nyligen varit med om att rekommendera mig att lämna riksdagen ett förslag om filmcensurens avskaffande. Det innebär att våldstendenserna kan komma till ännu starkare uttryck på våra biografer. Det är i och för sig en allvarlig sak, som utredningen noga har övervägt. Står herr Gustavsson fast vid denna rekommendation, eller skall hans inlägg i dag tolkas så att han är på glid bort från den?
Herr talman! Vad först beträffar den amerikanska utredningen och utbudet i den kommersiella televisionen vill jag säga att utredningen i den mån jag har läst den ändå visar att våldet har en sådan inverkan, att det behövs en sanering. Eftersom vi inte har kommersiell TV i vårt land kommer ju inte vinstintresset in i bilden, utan andra intressen bör få bli avgörande. Vad sedan beträffar utredningen frågar herr Carlsson mig, om jag står fast vid vad jag har varit med om att föreslå. Jag står fast vid det och även vid vad jag har skrivit i den reservation som jag har fogat till utredningens betänkande. Vi har varit eniga om att rekommendera, att vuxencensuren på försök avskaffas. Vi har också talat om de svårigheter som finns och har varit medvetna om att detta kan innebära att utbudet av film med våldsinslag, sadistiska inslag, kommer att öka. Men det som i första hand härvidlag är angeläget är hur utbudet bjuds barn och ungdom. På den punkten har vi inte riktigt samma uppfattning. Det är just på den punkten som det enligt min mening är så oerhört viktigt, att man följer vad som sker inte minst på TV-sidan, eftersom vad som visas i TV ses i hemmen, där det helt naturligt är barn och ungdom som påverkas.

Herr talman! Jag ber att få anmäla att jag vid den första voteringen beträffande bevillningsutskottets betänkande nr 75 röstade nej, medan jag avsåg att rösta ja. Denna proposition hänvisades omedelbart till lagutskott.

Herr talman! Till bevillningsutskottets betänkande nr 75 har moderata samlingspartiets ledamöter fogat två reservationer. Dessutom föreligger en reservation till vilken samtliga borgerliga ledamöter anslutit sig. Departementschefen anför i propositionen att det för svensk försäkringsanstalt föreligger skyldighet att till taxeringsmyndigheterna avlämna s.k. kontrolluppgift över varje utbetalning på grund av försäkringen, medan från utländsk försäkringsanstalt motsvarande besked som regel inte erhålles. Han säger vidare, att på grund härav vissa här i landet skattskyldiga i ökande omfattning tecknar pensionsförsäkringar i utländska försäkringsanstalter. Avdragsrätten för både engångspremie och annan premie kan då utnyttjas trots den stora risken att de utfallande försäkringsbeloppen inte blir beskattade.

Kan syftet inte uppnås på annat sätt är i detta fall även tämligen drastiska åtgärder försvarbara.» Jag tycker att departementschefen här gjort alltför långtgående uttalanden. En skatteflykt av den art han talade om innebär ju nästan regelmässigt brott mot 1 3 skattestrafflagen, vari stadgas straff i form av böter eller fängelse i högst två år. Kan det verkligen förutsättas att dessa försäkringstagare har begått eller har för avsikt att begå brott av det slag som avses i lagrummet? Jag har inte kunnat få fram någon statistik över skattebrott på just detta område som skulle kunna ge belägg för påståendet. Huruvida ifrågavarande försäkringstagare hyser sådana planer undandrar sig mitt bedömande men jag har svårt att tro på det. Vi vet ju alla att skattebrott förekommer; därvidlag råder det ingen skillnad mellan olika kategorier av människor. Vidare är det alldeles självklart att alla överträdelser skall beivras enligt gällande lag. I vår skattelagstiftning finns sedan lång tid tillbaka skattebestämmelser om att alla som utbetalar belopp som hos mottagaren är skattepliktigt skall lämna uppgift till taxeringsmyndigheten härom. Detta är ju en nödvändig och rationell åtgärd för att åstadkomma kontroll på deklarationsuppgifterna. Men frånvaron av sådan uppgift inverkar ju inte på deklarantens ansvar för uppgifternas riktighet och inte heller på straffansvaret, Reservanterna anser att propositionens krav går långt utöver vad som krävs för att tillgodose rimliga anspråk på kontroll. Utskottsmajoriteten har ställt sig bakom departementschefens uppfattning, att förutsättningen för att erhålla garantier för skattskyldighetens fullgörande är att utländska försäkringsanstalter kan åläggas att lämna kontrolluppgifter till svenska taxeringsmyndigheter om utbetalade belopp, men att detta inte går att lösa handräckningsvägen. Nej, den vägen anser inte vi heller vara möjlig. Men vi anser att rimliga garantier ur kontrollsynpunkt tillskapas genom vårt förslag. Utskottsmajoriteten medger också att delade meningar kan råda om på vilka vägar man bör gå fram för att hindra att pensionsförsäkringar tecknas i utländska försäkringsanstalter i skatteundandragande syfte. I reservationen 1 har vi lagt fram förslag av i huvudsak följande innebörd.

Som jag nyss sade skriver utskottets majoritet att det inte går att ålägga de utländska försäkringsanstalterna sådan uppgiftsskyldighet. Detta må äga sin riktighet, men man får å andra sidan inte överdriva betydelsen härav. De flesta försäkringsanstalter är stora och seriösa företag, och om det skulle visa sig att de i nämnvärd utsträckning inte fullgör sina förpliktelser att lämna uppgifter kan detta på olika vägar bringas till både myndigheternas och allmänhetens kännedom i respektive land. Jag tror inte att dessa försäkringsföretag vill få rykte om sig att bryta mot sådana givna utfästelser. En dylik föreskrift måste självfallet också utgöra en påtaglig varning för den skattskyldige när det gäller risken att lämna felaktiga uppgifter i deklarationen. Vidare bör det lämpligen vara så att, om taxeringsmyndigheten så anser nödvändigt, avskrift av försäkringsbrevet eller försäkringsbrevet i original företes vid taxeringen. Vägrar man göra detta, så vägras automatiskt också avdrag för premierna. Att de ändrade reglerna även skall omfatta pensionsförsäkringar tagna på grund av tjänst kommer att medföra betydande nackdelar för både arbetsgivare och anställda. Kammarrätten har i sitt remissvar gått hårt emot en sådan åtgärd. Även riksskattenämnden har gått på den linjen. Sedan nämnden framhållit att man inte motsätter sig en inskränkning av nuvarande avdragsrätt för premier skriver man: »Enligt riksskattenämndens mening bör denna inskränkning dock under inga förhållanden omfatta sådan P-försäkring som tagits i samband med tjänst. Endast härigenom synes det vara möjligt att undvika de mest påtagliga olägenheterna med förslaget.» Båda dessa remissinstanser vänder sig sålunda med skärpa mot följdkonsekvensen av förslaget, som innebär ett avsteg från den allmänt accepterade principen om samband mellan avdragsrätt för premier och beskattning av utgående pensionsbelopp. Ett så bestämt avståndstagande från förslagets utformning måste enligt min mening tillmätas berättigat beaktande vid vårt beslut här i dag, särskilt med hänsyn till den kvalificerade bedömning som ligger bakom ställningstagandet. I reservationen 2 tas frågan om öÖövergångsbestämmelserna och ikraftträdandet upp. Vi anser att starka principiella invändningar kan göras mot att ge lagstiftningen retroaktiv verkan, varigenom många människor kan försättas i besvärliga situationer. Det är förkastligt att ett förfarande som är tillåtet vid en viss tidpunkt sedan helt undanröjes genom en lag med bakåtverkande kraft. Det är en form av lagstiftning som vi inte bör tillgripa. Vi föreslår därför att lagen skall träda i kraft fr.o.m. den dag propositionen bordlades här i riksdagen. I reservation 3 har vi slutligen med anledning av motionen II:821 framställt yrkande om utredning rörande vissa pensionsförsäkringar i samband med avgång från tjänst. Det finns i detta sammanhang en huvudregel som säger att sådana temporära pensioner, som kan tecknas för utfyllnad av pensioner före 67 års ålder, skall utgå under fem år, i vissa fall dock endast under ett och ett halvt år. Det är nu vanligt förekommande — och kommer väl att bli det i ännu större utsträckning — att befattningshavare står kvar i sin tjänst över 65 års ålder fram till närmare 66 års ålder. I sådana fall kommer pensionsförsäkringsbegreppet inte att få tillämpning.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

Herr talman! Det skulle enligt min mening ha varit fördelaktigast om man hade kunnat få till stånd handräckningsavtal med samtliga länder för att lösa de problem som tas upp i propositionen och som onekligen existerar. Det har uppgivits att det inte varit möjligt att åstadkomma sådana handräckningsavtal. För oss har det inte varit möjligt att bedöma med vilken frenesi man försökt få till stånd sådana avtal. Jag vill bara med beklagande konstatera att det inte varit möjligt att gå fram på denna väg. I det läge där vi nu befinner oss kan det inte förnekas att den fråga vi nu diskuterar rymmer många problem, och att det finns luckor i lagstiftningen som det är nödvändigt att täppa till. Av detta skäl har vi inte heller velat motsätta oss en lösning i linje med propositionens förslag, även om dessa onekligen inrymmer vissa tekniska ofullkomligheter som vi kanhända hade önskat få ersatta av bättre genomtänkta åtgärder. När förändringar av detta slag genomförs är det emellertid ett självklart krav att inga bestämmelser som kan medföra försämringar för dem som berörs kommer att gälla retroaktivt. Det är enligt min mening ett allmängiltigt krav som man bör fasthålla vid. Detta fall bör inte utgöra något undantag, och det är anledningen till att de borgerliga ledamöterna inom utskottet har reserverat sig mot den retroaktiva tilllämpning som föreslås i propositionen. Även en tillämpning av retroaktiviteten fr.o.m. den tidpunkt när propositionen bordlades i riksdagen innebär ju att vi går ett steg längre än vi normalt brukar göra i fall som dessa. Herr talman! Jag ber med dessa få ord att få yrka bifall till reservationen 2 av herr Lundström m.fl.

Herr talman! Sedan år 1951 indelas livförsäkringar i beskattningshänseende i två grupper, nämligen P-försäkring och K-försäkring. För P-försäkring gäller oberoende av om den tecknas i svensk eller utländsk försäkringsanstalt att försäkringstagaren äger rätt till skatteavdrag för erlagda premier men att han å andra sidan får skatta för utfallande försäkringsbelopp. Först när försäkringen utbetalas beskattas premierna och räntan på dessa. Försäkringsbeloppet inkluderar nämligen även inbetalda premier och ränta på dessa, naturligtvis med avdrag för de omkostnader försäkringsanstalten haft för försäkringen. Det är alltså försäkringstagaren som beskattas och inte försäkringsanstalten. Genom att P-försäkringen blir jämnare fördelad mellan olika beskattningsår får försäkringstagaren en mildare progression vid beskattningen. Skattelättnaden genom avdragsrätt för premierna blir på grund av progressionen större än skatten på utfallande belopp. Den är också gynnsam från den synpunkten att skatten på premierna och räntan på dessa uppskjuts. Någon motsvarande förmån har inte andra kapitalplacerare, exempelvis de som placerar kapitalet i bank. Om en försäkringstagare tecknar försäkring i utländskt bolag får han alltså göra avdrag för erlagda premier men kan undgå skatt för utbetalda försäkringsbelopp, eftersom det helt enkelt är omöjligt att kontrollera dessa. Det är detta som alltmer börjat florera i vårt land och som skapat allvarliga skatteflyktsproblem. Intresset för utländska P-försäkringar ökar årligen. Vem som helst av kammarens ledamöter kan få besked om detta genom att kontakta prövningsnämnderna. Det sker som sagt en årlig ökning, och det är inga små belopp det gäller. Om man ser på hur det förhåller sig beträffande sju av de största skattebetalarna i Stockholms län med en sammanlagd inkomst på ca 3 miljoner kronor, så finner man att dessa tecknat försäkringar för tillhopa 2,3 miljoner kronor. Vissa av dem har t.o.m. tecknat försäkringar för högre belopp än inkomsten, som var nära en halv miljon kronor. Det ger en bild av vad som håller på att ske. Det är ganska naturligt att den allmänna opinionen reagerar mot dylika transaktioner. Oftast är det de största inkomsttagarna som genomför transaktionerna, men det gäller inte bara dem. Utskottet har i princip enhälligt tillstyrkt propositionen — det är endast de moderata som haft avvikande mening då det gäller metoderna. Förslaget i propositionen — vars syfte alltså är att stoppa denna skatteflykt — innebär att P-försäkring som meddelats i utomlands bedriven försäkringsrörelse i fortsättningen skall betraktas som K-försäkring. Beträffande K-försäkring gäller nämligen att man inte får göra avdrag för erlagda premier men i gengäld slipper betala skatt för utfallna belopp. — Det finns undantag i fråga om äldre försäkringar, vilket jag emellertid inte skall gå in på. I fortsättningen skall följaktligen de som tecknar försäkringar i utländska försäkringsrörelser inte äga rätt till något avdrag för premier, men de slipper å andra sidan betala skatt för utbetalda belopp. Dessa blir sålunda ur den synpunkten ointressanta. Någon annan lösning har vi inom utskottsmajoriteten inte kunnat finna. Även reservanterna erkänner att speciella åtgärder bör vidtas för att förhindra denna skatteflykt, men det är — som jag tidigare nämnde — om metoderna som det inte råder enighet. Det har undrats om man inte genom handräckningsavtal med andra länder — fru Nettelbrandt var här också inne på detta — skulle kunna klara problemet. I propositionen konstateras emellertid att detta inte är någon framkomlig väg, och utskottet har samma mening. Prövningsnämnderna kan vittna om besvärligheterna att få några upplysningar av vederbörande försäkringstagare och ännu mindre av dessa utländska försäkringsanstalter om utbetalda belopp. Det är omöjligt att kontrollera dem. Inte heller kan man lösa problemet genom att försäkringstagarna skulle — som de moderata föreslår — lämna något slags garantier till de svenska skattemyndigheterna mot missbruk av P försäkringarna, eftersom några sanktionsåtgärder mot avtalsbrott av någon försäkringstagare inte kan vidtagas. Reservanterna yrkar nu att försäkringar som tagits på grund av tjänst också skall undantas. Detta är tyvärr omöjligt, om vi skall uppnå avsedd effekt med bestämmelserna. Syftet är ju att förhindra skatteflykt, och det når man inte om man inte i princip tar med alla former av P-försäkringar. Lämnar man de utländska tjänstepensionsförsäkringarna utanför, står fortfarande kryphål öppna. Fåmansbolagen skulle exempelvis då få möjligheter att utnyttja utländska pensionsförsäkringar för pensionering av anställda aktieägare. Man har i propositionen tagit hänsyn till sådana försäkringar, som tagits av här i landet bosatta utlänningar och av utlandssvenskar som återinflyttat till Sverige. Vi är heller inte ense när det gäller ikraftträdandet. Folkpartiets och centerpartiets ledamöter har härvidlag reserverat sig. Reformen skall träda i kraft från och med 1970 års taxering, men för försäkringar som meddelats före den 1 januari 1969 skall de äldre bestämmelserna fortfarande gälla under förut sättning att premiebetalningen upphört före nämnda dag. Utskottsmajoriteten anser att departementschefen anfört starka skäl för tidpunkten. Risken för skatteflykt skulle under återstoden av 1969 bli för stor om propositionen inte skulle bifallas. Riksskattenämnden äger — om särskilda skäl föreligger — meddela dispens från de nya bestämmelserna för utländska försäkringar, som innehas av här i landet bosatt utländsk medborgare eller av svensk medborgare som efter minst treårig utlandsvistelse bosatt sig i Sverige. Jag sade att P-försäkringarna är gynnsamma för försäkringstagaren, men detta gäller även K-försäkringar. K-försäkringstagaren har visserligen inte rätt till avdrag för erlagda premier, men han kan i många fall åtnjuta viss skattefrihet för ränta på sparat kapital. Han kan säkerligen också undgå viss förmögenhetsskatt. Utskottsmajoriteten har detta helt klart för sig både vad gäller P-försäkringar och K-försäkringar, men vi har ändå inte ansett oss kunna tillstyrka motionen av herr Bergqvist m.fl. Departementschefen har i propositionen uttalat att frågan om beskattningen av P-försäkringar skall utredas. Utskottet hänvisar vidare till kapitalskatteutredningen, som nyligen avlämnat sitt första betänkande. Där berörs också försäkringarna, men i Övrigt har kapitalskatteutredningen med hänsyn till den korta tid som stod till förfogande nödgats skjuta på de tekniska frågorna, eftersom det viktigaste förslaget skulle lämnas redan till den kommande budgetbehandlingen. Jag föreställer mig att man där kan ta upp de problem som herr Bergqvist m.fl. påtalar i sin motion. I och med detta anser jag att motionärernas Önskemål blivit tillgodosedda. Det kommer att ske en översyn i departementet, och jag föreställer mig, som sagt, att även kapitalskatteutredningen kommer att behandla frågan. Det har yrkats på en utredning om ut vidgande av det skatterättsliga pensionsbegreppet så att också tjänstepensionsförsäkring, som enligt avtal upphör eller nedsätts fr.o.m. den månad då den försäkrade fyller 67 år och vars årsbelopp inte överstiger fem gånger basbeloppet vid tiden för försäkringens tecknande, skall anses som P-försäkring i skatterättslig mening. Vi inom utskottet vill inte vara med om att på det sättet utsudda gränsen mellan en P-försäkring och en K-försäkring. P-försäkringarna är, som jag redan har understrukit, gynnade. Skulle förslaget genomföras, kommer rena kapitalutbetalningar att hänföras till P-försäkringar, och det anser utskottsmajoriteten helt oantagligt.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

Herr talman! Som herr Brandt redan har nämnt hänger mycket betydande skattefavörer samman med P och K försäkringarna. Det är i och för sig bra att herr Brandt förklarar att det inom kapitalskatteberedningen kommer att göras en Översyn av beskattningen av kapitalförsäkringarna. Men om man ser på det betänkande, som beredningen nyss har lagt fram, finner man att den säger sig där redan ha presenterat en helhetssyn och att vad som nu återstår är att utarbeta en del tekniska detaljer i samband med vissa förslag, bl.a. rörande livräntebeskattningen. Det är klart att man även vid en teknisk översyn måste beakta andra aspekter än de rent tekniska.

Denna tekniska översyn, vid vilken man inte kan bortse från andra aspekter i sammanhanget, är emellertid en sak. En annan sak är att göra en genomgripande översyn med jämlikhetssträvandena som utgångspunkt i stället för de mera tekniska aspekterna. Det är detta som motionen kräver. Jag skulle då vilja fråga herr Brandt om han är beredd att klart deklarera att kapitalskatteberedningen ingående och omsorgsfullt kommer att göra en översyn av hela beskattningsproblematiken beträffande livförsäkringar och därvid ta upp de frågor som har aktualiserats i den socialdemokratiska motionen.

Herr talman! Herr Bergqvist ställde frågor till mig om hur kapitalskatteberedningen i fortsättningen skall arbeta. Det vet jag inte — jag kan inte ens lova att den kommer att ta upp alla de problem som herr Bergqvist har berört. Vad jag kan lova är att själv ta upp dem i kapitalskatteberedningen eftersom jag är intresserad av dem. Samtliga utskottets socialdemokrater var också synnerligen sympatiskt inställda till motionen. Jag kan dock inte lova att beredningen kommer att lägga fram något förslag, men i så fall har ju herr Bergqvist alltid möjlighet att återkomma med motion nästa år.

Ärade kammarledamöter! Vi har nu fullgjort de arbetsuppgifter som vi haft oss förelagda och står inför avslutningen av höstsessionen. Genom att behandlingen av ett stort antal ärenden uppsköts i våras har utskottsutlåtandena vid höstsessionen varit avsevärt flera än under föregående år. Därtill kommer att även antalet interpellationer och enkla frågor ökat väsentligt jämfört med hösten 1968. Trots den ökade arbetsbelastningen har höstsessionen haft ett lugnt förlopp och den vid sessionens början presenterade tidsplanen har i allt väsentligt kunnat följas, vilket kan konstateras med tillfredsställelse. Med utgången av detta år lämnar två ledamöter kammaren, nämligen herrar Hans Gustafsson och Gösta Bohman. Herr Gustafsson övergår efter 22 riksdagar till att helt ägna sig åt andra viktiga uppgifter, medan herr Bohman efter tolv riksdagar i andra kammaren flyttar över till första kammaren. Jag framför kammarens tack till herrar Gustafsson och Bohman för deras aktiva och betydande insatser i kammarens arbete och för gott kamratskap under de gångna åren. Jag tackar kammarens ärade ledamöter för det förtroende som visats presidiet och ber att till herrar vice talmän få framföra ett tack för gott samarbete och värdefull hjälp. Jag vill också framföra kammarens tack till vår sekreterare för hans utomordentliga arbete. Likaså uttalar jag kammarens tacksamhet till kanslipersonalen, stenograferna och vaktmästarkåren för goda arbetsinsatser. Jag hoppas att det förestående uppehållet i riksdagsarbetet skall ge goda möjligheter till avkoppling och rekreation. Med den förhoppningen tillönskar jag alla en god jul och ett gott nytt år. Ordet lämnades härefter på begäran till

Herr talman! Jag ber först att å kammarens vägnar få tacka herr talmannen för de vänliga ord som Ni just riktade till oss. Jag vill också framföra ett tack från kammarens ledamöter till herr talmannen, till herrar vice talmän, till kammarens sekreterare och till alla deras medarbetare för det utomordentliga sätt på vilket vi har blivit omhändertagna under den tid som vi har arbetat i riksdagen. Herr talman! Under Er skickliga ledning har arbetet på att effektivisera riksdagsarbetet fortsatt. Jag tror det är viktigt att riksdagen är ett väl fungerande instrument för folkvilja. Åtminstone de äldre av oss kan vitsorda att våra arbetsförhållanden under de senare åren blivit väsentligt förbättrade, hur otroligt det än kan verka för de nytillkomna. Vi väntar alla otåligt på att den författningsrevision som träder i kraft inom kort skall möjliggöra ett mera långsiktigt och mera genomtänkt rationaliseringsarbete för oss som verkar i detta hus. Jag tror det är viktigt att se till att riksdagens arbetsförhållanden blir så bra som möjligt, eftersom de problem som vi diskuterar är av stor betydelse för medborgarna. Det kan man studera genom att läsa referaten av de debatter som har förts även under den nu strax avslutade riksdagen. De har rört högst betydelsefulla ting. Framför allt har debatterna kretsat kring frågan hur samhället skall kunna ta till vara de möjligheter som en snabbt stigande teknisk standard erbjuder medborgarna att få ökad trygghet i stället för minskad trygghet och att få ökad jämlikhet och inte minskad jämlikhet. Utanför riksdagen pågår det för närvarande en intressant debatt. Det finns de som förnekar den representativa demokratins möjligheter att arbeta så att medborgarnas intresse, engagemang eller kanske rent av entusiasm växer för de frågor som vi behandlar. Det fälls många överord i den debatten, men vi får inte av överorden förledas att undervärdera betydelsen av att vi kan finna former för besluts fattande som gör att medborgarna kan känna sig vara med i våra beslut. Känner de inte det, kan man inte heller begära att de skall känna ett ansvar för vad riksdagen finner nödvändigt att besluta.

Vi måste ha klart för oss att det utan ett vidgat medborgerligt engagemang inte kommer att vara möjligt att åstadkomma en gemen skap, som är förutsättningen för att våra beslut skall få den betydelse för landets utveckling som vi alla hoppas på. Herr talman! Jag ber att få returnera herr talmannens önskan till kammarledamöterna om en god helg. Jag hoppas att helgen skall bli vilsam så att vi — i varje fall de flesta av oss — kan träffas igen 1970 med stärkta krafter för att ta itu med den rad av betydelsefulla problem som kammaren då kommer att ställas inför.